Herr talman! Det betänkande, NU 1980/81:42, som kammaren nu skall behandla, är ett enigt utskottsbetänkande, men det finns ändå anledning för mig att med några ord kommentera detsamma. Betänkandet behandlar vissa frågor om hemslöjden och är ett resultat av den utredning som tillsattes 1977 för att göra en översyn av gällande riktlinjer för det statliga stödet till hemslöjden. Utredaren, Anna Eliasson, överlämnade i november 1979 betänkandet SOU 1979:77, Hemslöjd — kulturarbete, produktion, sysselsättning. Utredaren föreslog ett ökat samhällsstöd. Genom proposition 1980/81:87 föreslås också ett utökat stöd för den verksamhet som bedrivs inom hemslöjdens olika verksamhetsområden. Jämfört med andra frågor som riksdagen har att ta ställning till är denna kanske av liten betydelse för kammarens ledamöter, men för många människor som arbetar med hemslöjd har den stor betydelse. Den svenska hemslöjden har djupa rötter i vår historia och tradition. Genom generationers arbete har man bevarat både denna tradition och handens kunnande för framtiden. Detta har skett genom ett omfattande arbete av slöjdare, anställda inom hemslöjden och hemslöjdsintresserade både inom och utom hemslöjdens organisation. I propositionen betonar industriministern att ”hemslöjden har stor betydelse från ekonomisk, kulturell och social synpunkt” och att det är ”ett samhällsintresse att trygga hemslöjdens existens och utvecklingsmöjligheter”. För många människor utgör arbetet med hemslöjd den enda inkomstmöjligheten eller ger ett nödvändigt tillskott i ekonomin. Hemslöjdsarbete är därmed även en viktig sysselsättningsfråga, speciellt för människor som bor i glesbygd eller av olika orsaker är bundna till hemmet med sitt arbete. Industriministern framhåller också i propositionen betydelsen av att stödet inte medför sådana förändringar i verksamhetens karaktär som strider mot definitionen på hemslöjd. Vidare framhåller han att slöjdandet bör ligga på små produktionsenheter, ofta enstaka personer med kunskap om hela tillverkningsprocessen, och ha betydande inslag av manuellt arbete. Som jag ser det lägger detta uttalande ett stort ansvar både på den nybildade hemslöjdsnämnden och på den organiserade hemslöjdsrörelsen att arbeta för en utveckling av hemslöjden i dess rätta form. Genom beslutet i dag sker förändringar som gäller både det centrala myndighetsansvaret och hemslöjdsorganisationerna. Hemslöjdsnämnden, som tidigare har varit ett rådgivande organ till industriverket, ombildas och blir ett självständigt och beslutande organ, nämnden för hemslöjdsfrågor. Nämnden disponerar de medel som riksdagen anvisar för verksamheten. Många frågor som inte kan klaras av nu, bl.a. på grund av det statsfinansiella läget, läggs över på nämnden för att den skall bevaka dem och arbeta för att problemen skall kunna lösas i framtiden. Detta betonas både i propositionen och i utskottets betänkande. Det blir ett viktigt arbete för nämnden utöver dess ordinarie arbete. Utredningen föreslog en utökning av hemslöjdskonsulenttjänsterna till två i varje län. Detta har inte varit möjligt att genomföra nu på grund av den kostnadsökning som det skulle medföra. Men industriministern betonar vikten av att man i framtiden kan bygga ut verksamheten, så att varje län får en konsulent med inriktning på hård slöjd och en konsulent med inriktning på mjuk slöjd. Detta är en av de uppgifter som nämnden för hemslöjdsfrågor skall arbeta med. Andra uppgifter som läggs på nämnden är att arbeta för en bättre anpassad utbildning som kan tillgodose hemslöjdens behov och att bevaka att vi i framtiden kan ha kvar både kunskap och en viss möjlighet till inhemsk produktion av lin och ull. Dessa frågor nämner jag särskilt, eftersom de har tagits upp i två motioner, 1980 81:1942, som har väckts med anledning av propositionen. Nämnden får utöver vad jag har nämnt många andra uppgifter för att kunna uppfylla de intentioner som ges i propositionen. Även Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund, SHR, får genom beslutet ett ökat statligt stöd för att kunna fullgöra sin viktiga uppgift att främja svensk hemslöjd och dess utveckling. Även andra slöjdorganisationer kan erhålla bidrag för projekt och verksamhet av betydelse för hemslöjdens utveckling. För oss i centerpartiet har arbetet med att främja och bevara den svenska hemslöjden alltid ingått som en betydelsefull del, och vi ser positivt på det beslut som riksdagen nu skall fatta. Även den organiserade hemslöjdsrörelsen har i dag anledning att glädja sig åt den förändring och förstärkning som nu sker. Det ger en fastare organisation och en bredare bas i det framtida arbetet. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Civilutskottets betänkande 1980/81:31 behandlar riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen för utbyggnad av vattenkraft, m.m. Till betänkandet har fogats en socialdemokratisk reservation, och jag vill inledningsvis yrka bifall till denna. Reservationen behandlar en viss älvsträcka, som vit. v. vill ha undantagen från utbyggnad. Reservationen speglar samtidigt den socialdemokratiska riksdagsgruppens principiella ställningstagande till framtida vattenkraftsutbyggnader. Den här frågan har ägnats betydande intresse i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och allteftersom åren går vinner vår linje ökad förståelse ute i landet. Vi står kvar vid partiets tidigare ställningstagande. Vi anser att de mindre vattendragen t. v. bör undantas, och det av många skäl. Herr talman! För det första anser vi att en utbyggnad av dessa s.k. närvattendrag oftast innebär oacceptabelt stora ingrepp ur miljösynpunkt. För det andra ger den alltför små tillskott av elektrisk kraft — utbyggnaderna har varken var för sig eller ens tillsammans någon avgörande betydelse för landets framtida energiförsörjning. För det tredje växer kravet från lokala opinioner på olika håll. Vi socialdemokrater har under många år vidhållit vår principiella ståndpunkt i dessa frågor. Närvattendragen bör inte i onödan offras, utan största restriktivitet bör gälla i fråga om dessas.k. närfrekventa rekreationsområden. Låt bli att göra ur kraftsynpunkt relativt betydelselösa ingrepp i miljön, som upplevs som ytterst kränkande för den berörda ortsbefolkningen! På regeringens bord ligger en rad aktuella ansökningar från kraftverksintressenter, som vill bygga ut många närvattendrag på skilda håll i landet. Dispensgivningen är svår att överblicka, och man kan förmoda att eventuella dispenser drabbar bygder och regioner på ett olyckligt sätt. Var går gränsen mellan antalet producerade kilowatt och miljöns bevarande? Vem inom regeringskansliet är kompetent att avgöra denna gränsdragning? Inom regeringen bereds f. n. en rad aktuella ansökningar. Vi inom den socialdemokratiska gruppen litar inte på att jordbruksminister Anders Dahlgren och hans medarbetare besitter den rätta kompetensen eller väger in alla komponenter när det gäller framtida dispensärenden. Riksdagen bör ges tillfälle att i ett samlat grepp behandla frågan i dess helhet. Herr talman! Man kan förstå den oro som många känner ute i landet. Man frågar sig: Vilket dispensärende tänker regeringen nu behandla — är det vår tur nästa gång? Detta är en realistisk bild av vad många människor ute i landet känner. Är det i dag månne Värmlands, Jämtlands eller Hälsinglands tur, eller vilken landsända kan det nu gälla? Enligt majoritetsskrivningen är det regeringen som har att avgöra frågan, bakom slutna dörrar. Herr talman! Det är mot bakgrund av den förda debatten som vår reservation är skriven. Vi menar att regeringen bör besinna sitt ansvar och återkomma till riksdagen med en förnyad, samlad prövning av riktlinjerna i den del som berör vattenkraften. I avvaktan på nämnda prövning bör regeringen inte medge utbyggnad i något enda fall. I konsekvens därmed bör riksdagen i dag besluta att Strängsforsen, dvs. älvsträckan Kärrbäckstrand-Höljes, t. v. skall undantas från utbyggnad. Herr talman! Jag är övertygad om att man, om majoriteten följer vårt recept, på skilda håll ute i landet i betydligt högre grad kommer att acceptera den tingens ordning som så småningom beslutas. Jag beklagar att man inte accepterar vår ståndpunkt och att den borgerliga majoriteten och regeringen av prestigeskäl avvisar vårt förslag. Herr talman! Den aktuella älvsträckan Kärrbäckstrand-Höljes med Strängsforsen är en gammal stötesten, som återspeglats i många riksdagsprotokoll. Vid tidigare debatter och voteringar har den borgerliga majoriteten gått emot s-reservationerna i denna del. I civilutskottet är — tyvärr, skulle jag vilja säga — styrkeförhållandena desamma som vid tidigare behandlingar. Vad säger då utskottets majoritet? Jag citerar: ”Tillåtligheten av en utbyggnad av Strängsforsen behandlas av regeringen. Ärendet vilar f. n. i avvaktan på kompletterande utredningar från sökandens sida. I övrigt har inte några nya och hittills inte prövade skäl anförts. Utskottet har därför inte anledning att gå ifrån sin tidigare ståndpunkt, nämligen att tillåtligheten av en utbyggnad — —-— får avgöras av regeringen. Utskottet avstyrker sålunda motionsyrkandet.” Herr talman! Då återstår endast att förlita sig på att någon eller några som bor och verkar i dessa trakter och som finns på den borgerliga kanten, i dag gör oss sällskap och röstar för s-reservationen. Exempelvis Bertil Jonasson, som kommer från Ekshärad, är bosatt rätt nära Strängsforsen och inte kan ha undgått att möta hemmaopinionen. Vad säger då denna? Torsby kommun har enhälligt sagt nej till Strängsforsens utbyggnad, länsstyrelsen likaså, och en rad instanser har samma grundinställning. I dag har Bertil Jonasson och de övriga borgerliga ledamöterna på Värmlandsbänken chansen att säga nej och t. v. undanta den omstridda älvsträckan i Klarälven i Värmlands län. Lyssna och lär! brukar en del säga. Här finns chansen. I detta fall kostar det inte heller några pengar. Man kan alltså inte gömma sig bakom det svåra finansiella läget i landet. Herr talman! Vi har i s-reservationen mera utförligt redogjort för vårt ställningstagande, och av den framgår klart var vi står i denna fråga. Med tillämpning av detta synsätt bör riksdagen i dag ge regeringen till känna att den aktuella älvsträckan Kärrbäckstrand-Höljes t. v. skall undantas från utbyggnad. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande 1980/81:31.
Herr talman! Kampen för bevarande av Strängsforsen i Klarälven i Värmland går vidare. Motståndet i Värmland mot Uddeholmsbolagets utbyggnadsplaner har hållit i sig genom åren och har fått ett allt bredare stöd och ett allt klarare gensvar även hos regionala och lokala organ. Skälen för att undanta älvsträckan Kärrbäckstrand-Höljes är starka nog i den form de redan gång på gång har framförts. Nu säger emellertid utskottets borgerliga majoritet att det inte har anförts några nya och hittills inte prövade skäl. Jag skall här bidra med åtminstone ert sådant nytt skäl, som hittills inte har framförts i debatten om Strängsforsen. Det har nämligen kommit fram att regleringsgraden för den tilltänkta utbyggnaden skulle bli bara 9 90. Det är en extremt låg regleringsgrad, som skulle göra tillskottet från Strängsforsen ganska värdelöst i dagens läge. Den låga regleringsgraden medför att kraften bara kan utnyttjas under sommaren. Det skulle bl.a. kunna få den följden att de värmländska industriarbetare som skulle utnyttja Uddeholmsbolagets nya vattenkraftstillskott från Strängsforsen skulle komma att tvingas ta ut sina semestrar under våren eller hösten. Detta är vad följden har blivit av likartade, till sommarveckorna begränsade möjligheter att utnyttja företagets vattenkraft som gäller för Holmens bruk i Hallstavik. Där har industriarbetarna tvingats förlägga semestern till våren, med de följder det bl.a. får för familjer med barn i skolan. Det skulle vara en onödig uppoffring, om den nu också skulle tvingas fram för de värmländska industriarbetarna. Vi har ju, herr talman, faktiskt dessutom fått ett överskott av elkraft, ett överskott som den svenska industrin inte på långt när kan utnyttja under överskådlig tid. Det är ju inte heller så att den värmländska industrin i dag sjuder av ökad produktion och nya fabriker. Det är dess värre tvärtom, men det är trots allt ett argument som talar emot angelägenheten av en vattenkraftsutbyggnad. Att vi har ett elkraftsöverskott i Sverige är ju också ett nytt och hittills inte prövat skäl, även om det framfördes i vpk-motionen 219 om en utredning om bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige. Men det är förstås ett skäl som faller utanför ramen för de skäl som t.o.m. de centerpartistiska utskottsledamöterna anser det mödan värt att pröva i det här ärendet. Det är däremot svårare att förstå hur majoriteten i detta riksdagens utskott kan fortsätta att hävda att frågan om utbyggnad av Strängsforsen skall avgöras av regeringen. Herr talman! Har vi inte sett tillräckligt de allra senaste dagarna av hur politiken flyttas utanför den här kammaren och till statsrådskorridoren vid foajén? Kan vi verkligen överlåta frågor av denna räckvidd för hela den berörda befolkningen åt en regering som har övergått till att sparka boll med sin svårtolkade regeringsdeklaration? Strängsforsen måste räddas undan utbyggnadsplanerna. Det kräver befolkningen i norra Klarälvsdalen. Här måste riksdagens politiker få en möjlighet att göra det som utskottsmajoriteten inte vill göra, nämligen ta sakskälen under ett förnyat och samvetsgrant övervägande. Strängsforsen klassificerades med ”högsta möjliga bevarandevärde” i den Sehlstedtska utredningen. Vattendomstolen har visserligen ansett företaget vara tillåtligt med de åtgärder som Uddeholm har åtagit sig, men det var ett särdeles ovanligt bolagstillvänt beslut av vattendomstolen, ett beslut som avviker från den vanliga tillämpningen av vattenlagen. En utbyggnad skulle bli av ringa värde för elkraftsförsörjningen. Sverige har dessutom redan problem med ett överskott på elkraft. Detta kommer bl. a: till synes i att kraftbolagen i dag går ut och erbjuder rabatter på 40 20 för att bli av med sitt överskott av elkraft. De tidigare framförda argumenten mot utbyggnadsplanen tar den borgerliga majoriteten med en klackspark. Kraftverksbygget skulle innebära att en 9 km lång dämning skulle bildas mellan Kärrbackstrand och Höljes. 80 hektar mark skulle sättas under vatten, och inom det området finns 15 fastigheter med boningshus och ett antal fritidshus. En annan följd av en utbyggnad skulle bli att ett av Europas bästa vatten för harrfiske skulle försvinna. Ingreppet i naturen skulle föra med sig ökad dimbildning i området till förfång för de människor som bor i trakten och till skada för jordbruket. Det kortsiktiga målet att tjäna pengar på en elkraft som vi redan har för mycket av kräver en alldeles för stor tribut av både naturen och människorna runt Strängsforsen. Hur man än skulle kunna tala sig varm för varje enskilt tillskott av arbetstillfällen i Värmlands län i dag, så är tillskottet under en begränsad anläggningstid inte värt de stora offer som utbyggnaden skulle innebära. Ansträngningarna att skaffa fram arbeten i norra Värmland må i stället inriktas på naturliga och varaktiga försörjningskällor i området som träindustri, röjning av lövsly i stället för giftbesprutningar, ökad röjning och gallring i skogen, stöd till småskaligt jordbruk med tillskott av förnyelse, försöksverksamhet med fårskötsel, trädgårdsodling, konserveringsindustri och fryshus för skogens bär, och en växande turism. Inte minst för turismens utveckling, med de tillskott i försörjningskällor som den ger nordvärmlänningarna, bör Strängsforsen undantas från utbyggnad. Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att den socialdemokratiska reservationen till detta betänkande tillgodoser kravet i vpk-motionen 1986 om att riksdagen i dag skall besluta att Strängsforsen skall undantas från slutlig prövning enligt vattenlagen. Ett sådant riksdagsbeslut i kväll skulle glädja många människor i Värmland. Det skulle vara ännu mer tillfredsställande om partilojaliteten i denna fråga kunde undantas de värmländska borgerliga ledamöterna, som Magnus Persson redan tidigare påpekade. Ett beslut i enlighet med reservationen kostar som sagt icke den borgerliga regeringens budget ett enda öre. Här är det fråga om andra värden. I de flesta andra politiska frågor som får ekonomiska följder eller är ideologiskt viktiga ter det sig som regel patetiskt att vädja om gemensamt röstande för det egna länets bästa. Oenigheten om vad som är länets bästa är oftast alltför väl motiverad av övergripande skäl för att en sådan vädjan skall te sig meningsfull. Men i denna fråga borde vi kunna ställa upp. I varje fall borde de värmländska centerpartisterna kunna ställa upp med tanke på det förtroende de tidigare har byggt upp bland de människor som vill bevara naturvärden och en levande bygd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och i övrigt i tillämpliga delar till vpk-motionerna.

Herr talman! Jag vill anföra några synpunkter när det gäller vpkmotionerna 219, 636 och 1986 — som helt eller delvis behandlas i förevarande betänkande — och göra några kommentarer till civilutskottets betänkande och hemställan. Motionsförslaget om en utredning av bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige har liksom vid tidigare tillfällen fått en positiv behandling i ord. Man uttrycker från utskottet stor förståelse för uppfattningen att ett samordnat utredningsmaterial skulle vara värdefullt för kommande bedömningar, men hävdar att utredningsbehovet borde bedömas av regeringen. Som bekant är vi från vpk:s sida motståndare till att överlämna sådana bedömningar till regeringen. Vi menar att det är den här församligen — riksdagen — som skall ta ställning och besluta i sådana frågor. Vi motionärer har framhållit att en utredning jämförbar med de Sehlstedtska och Ekströmska utredningarna borde komma till stånd men kunna begränsas till strömsträckor med en medelvattenföring på minst 5 kubikmeter per sekund. Varken tidigare eller i årets utskottsbetänkande har några invändningar i sak anförts — utom synpunkten att utredningsbehovet borde bedömas av regeringen. Diskussionerna under senare år angående bevarande eller utbyggnad av vissa vattendrag visar att det vore bra om den av oss föreslagna utredningen kom till stånd. Vi vet också att det på ansvarigt departementshåll finns ett ganska stort intresse för saken, och man lär även ha inhämtat vissa uppgifter av den art som vi efterlyser. Desto märkligare är det att utskottet inte ansett sig kunna biträda vårt yrkande om att hos regeringen hemställa om en utredning. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang gärna uttrycka min tillfredsställelse med civilutskottets skrivning beträffande vattenlagen och dess tillämpning och dispensregler.

Men erfarenheterna under 1970-talet har visat att det är nödvändigt att återkomma och, som jag betraktar det, ge regeringen den här pekpinnen. Ett av de stora vattendrag som varit mycket omdiskuterat då det gäller vattenkraftsutbyggnaderna är nedre Långan i Indalsälvens vattensystem. En mycket stark opinion har under flera år arbetat för ett bevarande av nedre Långan. En namninsamling som företogs längs älvdalen visade att omkring 90 96 av befolkningen var emot en utbyggnad av Långforsens och Litsnäsets kraftverk. Det finns, som vi i vpk-motionen anfört, en rad skäl som talar för ett bevarande av nedre Långan, som nu utgör det enda strömmande vattnet av någon betydelse som finns kvar i den centrala delen av Jämtland. Vi vet att den lokala opinionen, förankrad i politiska organisationer, fackföreningar och Krokoms kommun som den mest berörda kommunen, haft stor genomslagskraft även i civilutskottet och hos borgerliga partiföreträdare där. Det är därför en händelse som ser ut som en tanke att regeringen under den tid utskottsberedningen pågick tog ställning till ansökan om utbyggnad av Långforsens och Litsnäsets kraftverk och beslutade att inte medge detta. Därmed kunde utskottet komma runt vpk-förslaget om att undanta nedre Långan från utbyggnad med hänvisning till regeringsbeslutet. Utskottet säger att det därmed inte finns tillräcklig anledning för riksdagen att nu pröva om riktlinjerna bör ändras och avstyrker motionsförslaget i denna del. Herr talman! Vi motionärer menar emellertid att det är bra att regeringen avslagit den aktuella ansökningen om utbyggnad men att riksdagen ändå skall uttala sig för att nedre Långan skall undantas från slutlig prövning enligt vattenlagen. Slutligen några ord om den vpk-motion som föreslår att riksdagen hos regeringen skall begära att utbyggnaden av Bredforsen i Dalälven skall stoppas. Vi är medvetna om att detta ärende inte är en tillståndsfråga av normal typ och att de frågor som påverkar Bredforsens vara eller inte vara är anhängiggjorda vid vattenöverdomstolen. Motionärerna har emellertid velat medverka till att inför kommande avgörande fästa uppmärksamhet på vad även naturvårdsverket, kammarkollegiet, länsstyrelserna i Uppsala län och Gävleborgs län, fiskerimyndigheter, Gävle kommun och en ganska omfattande opinion bland befolkningen i området på olika sätt fäst uppmärksamhet på.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och till vpk-motionerna 219 och 1986 i de delar som nu behandlas i civilutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Innan jag går in på de yrkanden som är framställda i reservationen och i motionerna vill jag peka på det tillkännagivande som utskottet enhälligt gör när det gäller dispensregeln i 4 kap. 18 § tredje stycket vattenlagen. Det motiveras av att energiministern i propositionen anfört att regeringen vid sin prövning av tillåtlighetsfrågan har möjlighet att ta hänsyn till bl.a. energiförsörjningsbehovet och således beakta det ökade värde som vattenkraften kommer att få för landets energiförsörjning. Riksdagen har tagit ställning till på vilket sätt en tolkning av vattenlagens tillåtlighetsregler skall ske. Utskottet upprepar detta och säger, att om man vill mjuka upp tillåtlighetsreglerna, får detta ske genom att riksdagen ges förslag till ändringar i vattenlagen. Vi föreslår att riksdagen ställer sig bakom ett beslut som innebär att tillämpningen av dispensregeln även fortsättningsvis får ske utifrån gällande tolkningsgrunder. Sedan till de olika yrkandena, först det som framförs i den reservation som avgivits av socialdemokraterna i civilutskottet och som gäller frågan hurvida Strängsforsen skulle undantas från utbyggnad eller ej. Utskottet fullföljer här vad vi har hävdat i fråga om tolkning av vattenlagen och menar att det beslut skall stå fast som riksdagen har fattat om vilka sträckor som skall vara undantagna från prövning och vilka som skall vara möjliga att pröva enligt vattenlagen. Prövningsmöjligheterna är då två. Den ena är naturligtvis den vanliga över vattendomstol och vattenöverdomstol. Den andra möjligheten som finns är att regeringen kan pröva vissa ärenden som den anser att det bör läggas speciella synpunkter på, alltså när motstående intressen är starkare. Vi menar att det inte finns anledning att ändra riksdagsmajoritetens tidigare inställning. Vi gör det också därför att i det förslag till planoch bygglag som nu är under arbete i departementet finns ett speciellt kapitel om riksintressena, och bland dem ingår de älvsträckor som skall vara undantagna från tillåtlighetsprövning. Det gör att vi inte har funnit någon anledning att förändra riksdagens ställningstagande när det gäller frågan om möjligheten för myndigheterna att pröva en eventuell utbyggnad i Strängsforsen. Det betyder inte detsamma som att det är klartecken för att en utbyggnad kommer till stånd. Vi nämner också i betänkandet att det finns ett reviderat förslag som ännu inte har presenterats för tillståndsbeviljande myndigheter. När det gäller nedre Långan grundar sig utskottets beslut på samma ställningstagande. Vi menar att det finns ingen anledning att nu göra en förändring av riktlinjerna. Här har vi dessutom naturligtvis kunnat tillägga att regeringen vid sin prövning enligt de bestämmelser som finns i vattenlagen har funnit att värdet av att bibehålla Långan i outbyggt skick väger över intresset av att få bygga ut och att regeringen därför har beslutat avslå den framställning som funnits. Detta har naturligtvis ytterligare stärkt utskottsmajoriteten i uppfattningen — och där är vi faktiskt ense — att någon förändring av riktlinjerna här inte är nödvändig. När det gäller Bredforsen har vi bara konstaterat att ärendet inte är av den arten att det kan komma upp till riksdagens prövning och därför yrkat avslag på motionen i det avseendet. Beträffande vattendragen i södra Sverige har vi inte heller funnit anledning för riksdagen att göra någon beställning hos regeringen om en särskild genomgång av bevarandevärden osv. Nu säger Tore Claeson att det finns ett intresse från regeringens sida, och det tycker vi talar för att utskottets ställningstagande i det här avseendet är riktigt.

Men jag tycker att socialdemokraternas hantering är något märkvärdig, när de menar att det bara är beträffande Strängsforsen det finns mycket starka lokala opinioner som inte vill att den skall byggas ut och när de så där opreciserat säger att de vill få en samlad bedömning för att välja annat system. Under de orden döljer sig ju att man i stället vill bygga ut Kalix älv. Jag kan garantera Magnus Persson, att om han inte har sett starka opinioner tidigare, skall han få se det den dagen man beslutar att ta Kalix älv i anspråk.
Herr talman! Den ståndpunkt vi har haft alltsedan 1977 är och förblir att man skall undvika att göra en rad smärre ingrepp och i stället göra ett större. Därmed, Kjell Mattsson, har vi inte sagt att det är fråga om Kalix älv, utan vi vill att regeringen kommer med en samlad bedömning av de objekt som nu är aktuella. Det finns en rad frågor om vattenregleringssystem, vattenmagasin och effektivisering av redan befintliga vattenkraftverk, men i dag är det egentligen ingen som initierar och samordnar dem. Indalsälven är ett typiskt vattensystem, där det måste vara samhällets — i det här fallet statens — roll att initiera någon form av samarbete. Herr talman! Vi vill ha ett förslag. Vi vill ha en beställning från riksdagen att regeringen till kammaren skall återkomma på den här punkten. Jag är övertygad om att ju flera år som går, desto mera visar sig vår ståndpunkt vara sakligt riktig. Även Kjell Mattsson och den nuvarande majoriteten kommer i ett senare skede att säga: Det var socialdemokraterna som hade rätt i den här frågan.
Herr talman! Först beträffande frågan om vattenlagen och det som civilutskottet har skrivit om dispensregler och tillåtlighetsregler samt om den restriktivitet som bör iakttas i det här sammanhanget.

Det är alltså bra att uttalandet upprepades. Det var nödvändigt att påminna regeringen om de här sakerna. Jag kan inte förstå Kjell Mattsson, när han i sin argumentering för in den nya planoch byggnadslagens eventuella innehåll, om vilket vi vet väldigt litet — knappast någonting. Att det så att säga skulle få utgöra argument i det här sammanhanget har ingenting med de motioner att göra som behandlas i detta betänkande. Jag förstår inte varför Kjell Mattsson gjorde den hänvisningen. Det måste jag erkänna. Jag har inte, Kjell Mattsson, yrkat bifall till motionen beträffande Bredforsen. Jag uppehöll mig tvärtom rätt utförligt vid den omständigheten, att vi med hänsyn till ärendets karaktär förstår att det inte är möjligt för riksdagen att göra ett sådant här uttalande. Slutligen till frågan om en utredning beträffande de större vattendragen i södra Sverige. Här menar Kjell Mattsson att det faktum att visst intresse har - visats från regeringens sida skulle styrka uppfattningen att det inte behövs något ställningstagande av riksdagen. Ja, intresse har ju visats från jordbruksdepartementet. Men det tyder egentligen bara på en sak, nämligen att det behövs en utredning av det här slaget. Alldeles bortsett från det faktum att man inte tillsatt någon utredning eller lämnat några direktiv i detta avseende, så har man ändå från jordbruksdepartementets sida insett behovet av en utredning och en bedömning i detta sammanhang. Mot den bakgrunden är det enligt min mening rätt konstigt att utskottet, trots sin mycket välvilliga skrivning och trots visad förståelse för att en utredning av det här slaget skulle fylla ett stort behov, också i år avstyrker motionsförslaget.
Herr talman! Får jag först till Magnus Persson säga beträffande det material som varit tillgängligt för utskottet att regeringen har redovisat samtliga aktuella ansökningar om utbyggnad av vattenkraften. Därför har vi inte funnit någon anledning att ändra på riktlinjerna. Vidare vill jag framhålla att socialdemokraterna alltid har slagit vakt om Strängsforsen. Magnus Persson var faktiskt vid ett tillfälle ensam om att reservera sig i det sammanhanget. I socialdemokraternas reservation sägs att man vill ha underlag för att kunna göra ett principiellt val mellan ett större ingrepp och många mindre. Man skall då inte bara glida undan och säga att det är så besvärligt, därför att det finns människor som inte tycker om en utbyggnad av Strängsforsen. Det finns ständigt sådana som inte tycker att utbyggnader skall göras på något ställe. Vi får således alltid räkna med kraftiga opinioner. Jag tror att dessa, som jag sade, skulle bli ännu kraftigare om man gav sig på Kalixälven, vilket ju socialdemokraterna föreslagit vid flera tillfällen. Min hänvisning till planoch bygglagen grundar sig på det enkla faktum att man vid utformningen av förslaget tog med ett kapitel om den fysiska riksplaneringen och riktlinjerna för denna. Där räknar man upp de älvsträckor som undantas från utbyggnad. Det innebär alltså att vi automatiskt, när propositionen om den nya bygglagen skall behandlas i riksdagen, får en större debatt om vilka älvsträckor som skall undantas från utbyggnad. Det kan knappast vara en rimlig ordning för riksdagsbehandlingen att vi varje år på grund av motioner från olika håll skall behöva ändra riktlinjerna och göra undantag än här, än där. Det måste ske i ett större sammanhang, och detta större sammanhang finner vi i planoch bygglagen. Helt naturligt finns det en skillnad i uppfattning när det gäller vårt förtroende för regeringens sätt att hantera de här ärendena så ansvarsfullt som utskottet menar att de skall hanteras.
Herr talman! Det är just på denna punkt som vi gör en annan bedömning. Vi socialdemokrater ger inte den sittande regeringen förtroendet att handha dessa frågor. Vi tycker att det är riksdagen som här skall ta ställning, och vi har därför sagt att vi vill ha en samlad prövning av hela frågan. Det är Kjell Mattsson själv som har aktualiserat Kalixälven. Jag råkar bo i närheten av Strängsforsen, men vår reservation är en beställning till regeringen att återkomma med hela frågan om tillåtligheten av vattenkraftsutbyggnad. Jag vill än en gång upprepa att det finns många regioner och orter ute i landet där man förväntar sig att någon skall ta detta initiativ. Det måste vara staten och samhället som skall gå in när det gäller sjöregleringssystem, samordningsfrågor etc. Men det görs inte i dag, utan majoriteten hänvisar till att frågan bereds i jordbruksdepartementet. Herr talman! Vi litar inte på Anders Dahlgren och den borgerliga majoriteten i denna fråga. Det är en ren beställning som vi gör i vår reservation. Och argumenten från 1977 har bara gett oss mera kött på benen, när vi nu har år 1981.
Herr talman! Förslaget till planoch bygglag redovisar de älvsträckor som är undantagna, säger Kjell Mattsson. Ja vis st, men det betyder inte att det där finns något ställningstagande beträffande fortsatta eller nya undantag. Jag har i varje fall inte kunnat utläsa något sådant ställningstagande. Och jag vet inte vad det är som säger att vi i dagens diskussion om de ärenden som nu behandlas över huvud taget skall behöva hårdra det hela så, att vi skall hänvisa till eventuellt kommande förslag i planoch bygglagen. Det tyder närmast på argumentnöd från utskottsordförandens sida, när han för in planoch bygglagen i denna diskussion. Vi har, Kjell Mattsson, framställt förslagen i våra motioner på det sätt som vi har gjort mot bakgrund av att vi inte har något större förtroende för regeringen när det gäller att behandla sådana här frågor. Det är anledningen till att vi har krävt att det är riksdagen som här skall ta ställning. Utan att i denna debatt gå in på den frågan — den har tidigare diskuterats vid flera tillfällen — kan jag som en illustration nämna fallet Sölvbacka. Det är egentligen tillräckligt för att något belysa vårt bristande förtroende för regeringen när det gäller att handlägga sådana här frågor.

Herr talman! Regeringens förslag i årets budgetproposition om åtgärder för tekoindustrin är enligt vår mening helt otillräckliga för att åstadkomma den målsättning för branschen som riksdagen antagit. Regeringens förslag innebär totalt sett en minskning av de statliga insatserna på tekoområdet med över 40 milj.kr. från budgetåret 1980 82, motsvarande ca 8 70 av det statliga stödet. Tar man hänsyn till penningvärdeförsämringen blir neddragningen betydande.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 Det står ganska klart att budgetpropositionens förslag om statliga insatser på tekoområdet innebär att det av riksdagen 1978 beslutade målet om en i allt väsentligt bibehållen produktionsvolym inte kommer att kunna uppfyllas. F.n. är den ca 18 20. Regeringen har tydligen också frångått den måls ttningen. Det framgår av statsrådets i handelsdepartementet uttalande att målet nu blir ett riktmärke. Vi socialdemokrater har i en partimotion gett vår syn på tekopolitiken. Där slår vi fast att det av riksdagen beslutade målet för branschens utveckling skall gälla och ligga fast. Det är orimligt att tillåta en successiv försvagning av den svenska tekoindustrin och att i efterhand korrigera målsättningen för branschen mot undan för undan lägre ambitionsnivåer. Har man fastställt ett mål blir den naturliga konsekvensen att man vidtar åtgärder för att nå det målet. Det har vi gjort konsekvent -- även i år. Läget inom tekoindustrin är allvarligt och hårdast drabbad är konfektionsindustrin. I början av 1976 fanns inom denna 21 000 arbetstillfällen. Vid utgången av 1980 fanns 11 900 kvar. 9 000 arbetstillfällen har försvunnit. Bland dessa finns arbetena inom skinnkonfektionen. År 1976 var de 1 506 stycken. 1978 fanns bara hälften kvar. Korttidspermitteringarna har ökat oerhört, och många företag håller på att varsla. Inom den statliga Eiserkoncernen har man i dag stora problem, och risken är mycket stor att där kommer att ske friställningar av många människor. Varslen ligger där, och importen bara ökar. Vi har i vår motion lagt fram en rad förslag för att förbättra situationen för tekoindustrin. Att dessa förslag är motiverade och realistiska har bekräftats i de hearings som utskottet haft med branschföreträdare. Vid behandlingen i utskottet har de borgerliga ledamöterna gått emot våra förslag, och vi har till näringsutskottets betänkande nr 47 fogat en rad reservationer, som jag nu kort kommer att redogöra för. på tekoområdet. Där kan vi inte godkänna en sänkt ambitionsnivå, som propositionen ger uttryck för. Vi vidhåller vår tidigare ståndpunkt att målet för försörjningsberedskapen på tekooch skoområdena skall ligga fast. I reservation nr 2 konstaterar vi att ett annat av de mål riksdagen har uppställt för tekoindustrin, nämligen att svensk industri bör svara för 30 90 eller mer av den totala tillförseln till den svenska marknaden, inte har kunnat upprätthållas. Därför är det ännu angelägnare att slå fast att de mål riksdagen tidigare har angivit för tekopolitiken skall gälla. Och då bör regeringen arbeta utifrån den målsättningen. Vi har i vår motion ställt krav på att det nu görs en utvärdering av erfarenheterna av stödåtgärderna och aktiviteter inom branschprogrammet. Vi följer upp detta krav i reservation nr 3. Riksdagen uttalade år 1977 att det var angeläget att man öppnade möjligheter till bidrag för kollektiva marknadsföringsåtgärder med inriktning på hemmamarknaden. Endast en begränsad del av anslaget har hittills använts för detta ändamål, och mot bakgrund av det anser vi att stödet till marknadsföring på hemmamarknaden bör få ökad vikt inom branschprogrammet. Reservation nr 4 handlar om utredningsarbete inom tekoindustrin. Vi anser det nödvändigt att någonting görs för att lösa de likviditetsproblem som kan uppstå i säsongsvackor för tekoföretag, och vi menar att de utredande myndigheterna skall redovisa förslag till hur dessa problem skall lösas. Vi pekar på att en särskild lånegaranti för säsongkrediter kan inrättas, som en lösning. Vi anser också att ett statligt ägt saneringsbolag för tekoindustrin bör inrättas och att detta förslag bör omfattas av det fortsatta planeringsarbetet. När det gäller forskningsfrågorna anser vi att de skall ha en självklar plats i den långsiktiga planeringen. Där har vi fått utskottets stöd. När det gäller handelspolitiska åtgärder, som i sammanhanget är väldigt viktiga, har vi i reservationerna 5, 6, 7 och 8 föreslagit åtgärder för att begränsa importen. Denna måste reduceras om målen för tekopolitiken skall kunna uppnås. Detta, säger vi, bör beaktas vid förberedelsearbetet inför förhandlingarna om multifiberavtalet. Vi säger också att det med hänsyn till minskningen av produktionen inom skinnindustrin är påkallat att man från svensk sida arbetar för att ett nytt multifiberavtal även skall omfatta skinnkonfektionen. Vi föreslår också att ett globalkontingentsystem skall utarbetas som en beredskapsåtgärd för den händelse förhandlingarna inte leder till för Sverige acceptabla lösningar. Vi föreslår vidare att hemtagningssystemet slopas. Vi säger att en överföring av information från tullverket till kommerskollegium kan leda till en förbättrad kontroll av att gällande bestämmelser följs. Regeringen bör lägga fram förslag till riksdagen i dessa frågor. Vi menar också att om målet att svensk industri skall svara för 30 96 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror skall kunna uppnås, är det nödvändigt att Sverige inför importlicensiering med krav på importörerna att handla även med svenska varor. Kommerskollegium bör ges i uppdrag att utarbeta ett sådant system för importregleringen. I det sammanhanget finns det också anledning att nämna vårt återkommande krav på ursprungsmärkning av kläder. Ursprungsmärkning tillämpas eller införs nu i en rad industriländer. T. o. m. inom EG pågår arbete med att utforma riktlinjer. I början av 1980 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att utforma förslag på detta område, efter krav från socialdemokraterna. Det arbetet har tagit lång tid. Åtgärder av det här slaget är ett viktigt konsumentoch samhällsintresse och en del av tekopolitiken. Vi anser att regeringen bör se till att förslag om ursprungsmärkning kan läggas fram för riksdagen under 1981. Herr talman! Vi har återigen nödgats reservera oss för att man lagstiftningsvägen skall ingripa mot prissättningsmetoderna inom detaljhandeln, trots att det vid det här laget bör stå klart även för den borgerliga majoriteten att de förhandlingar som förts mellan staten och textilhandelns företrädare om en lösning på frivillig basis blivit resultatlösa. Det räcker inte med att, som utskottsmajoriteten säger, regeringen och ansvariga myndigheter följer utvecklingen på prissättningsområdet. Det måste också till handling. Herr talman! Förutom det jag nu redogjort för har vi i vår motion också tagit upp äldrestödet. Arbetsmarknadsutskottet behandlar den frågan, men låt mig bara säga att äldrestödet har betytt och betyder väldigt mycket för branschen. Detta har också poängterats av företrädare för textiloch konfektionsindustrin. Det är en viktig fråga i det fortsatta planeringsarbetet för tekobranschen att en avtrappning av äldrestödet balanseras med en verklig satsning på offensiva åtgärder. Det samlade stödet får inte bli mindre. Planeringsarbetet måste inriktas på att analysera och utarbeta förslag till stödformer som kan avlösa äldrestödet. Kanhända kommer man fram till att det bör vara kvar. Vi anser att ansvaret för denna planering bör vila på tekodelegationen. Herr talman! Med det jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Vad är det egentligen för mening med denna debatt om textilindustrin? Vad är det riksdagen hållit på med år efter år i tekofrågan? Här säger riksdagen häromåret att 30 Z0 inhemsk produktion skall vara riktmärke. Samtidigt säger man att riktmärket inte skall vara fast. Handelsministern har en tolkning av vad de 30 procenten skall räknas på, och riksdagen har en annan. Industriministern tycker att det är intressant att handelsministern diskuterar en tolkning som avviker från riksdagens. Statsministern säger i en interpellationsdebatt att han tycker att enskilda statsråd skall få framföra diskussionsinlägg om riksdagsbesluten som de vill. Och riksdagen själv säger att om riktmärket 30 26 inte stämmer med den faktiska utvecklingen, så skall man anpassa sig efter den och inte efter riktmärket. Man undrar varför riksdagen då över huvud taget skall ha något riktmärke. Man bör nog ställa frågan, om det inte är dags att stoppa denna ordkarusell. Riksdagens tekopolitik har ju numera på sin höjd ett akademiskt intresse. Alla tiger om det verkliga läget, som är detta: Den svenska textilindustrin håller på att utrotas. Varken regeringen eller den socialdemokratiska oppositionen vågar säga detta klart. Ingen vågar heller säga, att så inte borde ske. Inför detta slutliga sönderfall och denna parlamentariska skenfäktning måste man äntligen börja ställa vissa grundläggande frågor. Låt mig ta upp ett par av dem i största korthet. Är det industripolitiskt riktigt att låta en hel industribransch raderas ut? Nej, det kan inte vara riktigt. Får en nation ett alltför snävt industriellt schema, leder det till negativa ekonomiska följder. Beroendet av utländska tillverkares dispositioner blir totalt. Möjligheten att ändra produktionen till nya konsumtionsbehov reduceras. Möjligheten att tillgodogöra sig teknologiska framsteg blir allmänt sett snävare, eftersom de tänkbara tillämpningsområdena blir färre. Leder det till bättre levnadsstandard för folkflertalet, om man låter tekobranschen gå ner sig helt? Nej, det gör det inte. Man har påstått att det skulle bli så, men det är en produkt av borgerlig nationalekonomi. Gör det ni är bäst på och låt det andra konkurreras ut, heter det. Då stiger levnadsstandarden. Detta gäller kanske i de tidigare stadierna av en utveckling med ökad import. Men ju högre importen blir, ju längre man kommer mot en total importdominans — desto mer upphör fördelarna. Är utvecklingen på tekoområdet en följd av konkurrensens och marknadsekonomins verkningar? Nej, den är en följd av multinationella företags styrning och dispositioner. Det är ingen marknad som har bestämt att tredje världens långfibriga bomull skall ersättas med kortfibrig. Det är producenterna av bomullsplockningsmaskiner som har bestämt det. Det är ingen marknad som har bestämt att maskintekniken skall gynna enbart glesare och mindre hållbara tyger. Det är en styrd och medveten utveckling. Det är heller ingen fri marknad som har bestämt att Sverige skall översvämmas av import, utan det är politiska intressen. Det verkar inte finnas någon, vare sig i regeringspartierna eller inom socialdemokratin, som vågar tala om vad som verkligen är nödvändigt för att rädda återstoden av tekoindustrin till någon form av framtid. Om man vill det måste man nämligen också våga säga att hela den nuvarande tekopolitiken måste upphöra. Och det tycks ingen våga. Man laborerar med ordvändningar och formuleringar i utskottsbetänkanden som dock inte har någon reell betydelse. Jag vill ställa en fråga till socialdemokraterna. Ni kritiserar regeringens tekopolitik. Det gör ni rätt i. Era reservationer är också över lag bättre än majoritetsbetänkandet. Men det är fortfarande mest ord och önskningar. Hur tror ni att en tekopolitik måste se ut, med vars hjälp arbetarrörelsen i landet skall kunna rädda tekoindustrins framtid? Tror ni att man kan ha kvar den industrin i privat ägo? Jag frågar därför att ni tillsammans med de borgerliga avslår vpk:s krav på att förstatliga tekosektorn. Menar ni att man kan ha kvar den nuvarande handelspolitiken, med vissa justeringar som ni föreslagit? Det är för oss uppenbart att man inte kan det. Men varför vill ni då inte diskutera ett statligt importbolag för tekovaror? Varför hjälper ni även där de borgerliga att avslå det förslaget? Skall man hålla 40, 30 eller t.o.m. 20 procents inhemsk produktion, då kan man inte underkasta sig de multinationella koncernernas under namn av frihandel förekommande dispositioner. Ni vill inte heller ha bestämda kvalitetskrav för kläder. Men hur skall man kunna förhindra dåliga inslag i importen och motverka en teknik som gör varan alltmer degenererad ifall man inte uppställer sådana krav? Skall man slå vakt om vad som är kvar i Sjuhäradsbygden, skall man hindra de 80 jobben i Sollefteå att gå förlorade, skall man stödja textilarbetarnas egna initiativ — då får man bryta med den utveckling som nu fått fara fram över textilindustrin de senaste 30 åren. Annars blir det oundvikligen så som de borgerliga uppenbarligen vill ha det till: att tekoindustrin bara är en beredskapsfråga, en produktion utan självständigt berättigande, en spillra som kan hindras sjunka bara med hjälp av okontrollerade och skäligen obskyra subventioner från överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Den politiken vill vi från vpk inte medverka till. Därmed yrkar jag bifall till motion 1102. Betänkandet om tekoindustrin har här slagits samman med betänkandet om det ekonomiska försvaret, trots att de båda frågorna endast delvis täcker varandra. Eftersom jag bara kan ha ett huvudanförande i den gemensamma debatten övergår jag nu därför direkt till vissa problem rörande det ekonomiska försvaret. Senare kommer andra vpk-talare att utveckla våra principiella synpunkter på det ekonomiska försvarets relation till totalförsvaret. Vår ståndpunkt är att detta viktiga avsnitt försummats — till förmån för snävt militära synsätt och till skada för civilbefolkningens skydd och försörjningstrygghet. Detta, herr talman, kommer i ett särskilt skarpt ljus mot bakgrund av de avslöjanden som sedan någon tid gjorts rörande hur man i överstyrelsen för ekonomiskt försvar sköter sitt arbete. I dag på morgonen har den fullständiga granskningen av överstyrelsens verksamhet blivit offentliggjord av riksrevisionsverket. Tillsammans med andra fakta ger denna information full täckning för påståendet att ÖEF:s verksamhet är en ekonomisk och administrativ skandal. Vad som avslöjas är så djupt stötande att det rycker undan förtroendet för verkets ledning och nödvändiggör en omfattande undersökning om samtliga de ekonomiska underligheter vilka nu skymtar fram. Av revisionsrapporternas nyktra och neutrala språk är det inte svårt att utläsa vilka häpnadsväckande förhållanden som varit och är rådande. Jag refererar här i korthet vissa av revisorernas sammanfattande slutsatser. Fredskrislagringens konsekvenser för företagens egen lagerhållning har inte analyserats av överstyrelsen. Några riktlinjer i fråga om fördelnings grund för tilldelning av bristvaror i krislägen har inte utarbetats. För ansvarsområdet och standardbegreppet för fredskriser råder oklarhet och brist på enhetlig tolkning. Likväl har dessa avgörande betydelse för varuanskaffningens inriktning och storlek. Med nuvarande målsättning har ÖEF uppenbara svårigheter att klara beredskapen vid en kris. Planeringsmetodiken är ofrånkomlig, och beslut om lagring kan i skilda fall vila på mycket osäker grund. Tidigare lagringsbeslut har inte grundats på några kostnadsjämförelser, vilket innebär att man oftast valt den dyraste formen av beredskap. Omprövning av beredskapslagring sker alltför sällan. Måluppfyllelsen för de fyllda programmen är ojämn och visar på bristande samordning mellan verkets olika byråer. Lagringsfilosofi saknas, varför riksrevisionsverket anser risken för s.k. suboptimering uppenbar. Lagring i näringslivets regi anses också diskutabel med hänsyn till de bristande kontrollmöjligheterna. Verkets inventeringar av lager i näringslivets regi sker alltför sporadiskt. Dessutom tillåts företagen låna ur lagren på ett oreglerat sätt. Tillsynen och kontrollen av lagrade varor över huvud taget är otillräcklig. Någon inventering i revisionssyfte har hittills inte förekommit. Flera av förråden har inte besökts på fem år eller mera. Inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar finns ingen enhetlig uppfattning om programansvarets egentliga innebörd. Det finns inga styrande dokument utarbetade för dessa. Övergripande ansvar för anskaffningskostnader saknas. Ingen tycks ha tagit på sig ansvaret för att stimulera till sådana synsätt. Något samband mellan programansvar och kostnadsansvar föreligger inte i form av viljeinriktning eller policyuttalande från överstyrelsen. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar gör osystematiskt och utan kriterier avsteg från den statliga upphandlingsförordningens bestämmelser. Myndigheten har inga enhetliga regler för diarieföring, registrering och arkivering. Upphandlingsoch försäljningsärenden är inte föremål för ordentlig dokumentation. Stora delar av ÖEF:s lager befinner sig i dåligt eller oöverskådligt tillstånd. Beredskapen blir därmed urholkad och lagrens värde ofta överskattat. Detta har lett till dolda kostnader av okänd storlek. Det är inte acceptabelt, säger riksrevisionsverket, att inkuranser, vilka varit kända i flera år, inte blir synliga i myndighetens ekonomiska redovisning. Det finns bara ett omdöme som en läsare av revisionsrapporterna är i stånd till efter en genomgång: Detta är någonting otroligt. Detta är en inkompetens av dess bättre sällsynt natur i offentlig förvaltning. Det är ett tillstånd som fordrar att ansvar utkrävs, inte bara av verkets ledande tjänstemän utan lika mycket av de riksdagspolitiker som låtit förhållandena utvecklas i åratal, trots att dessa politiker suttit i ÖEF:s verksstyrelse. Det är ju nämligen otroligt att här lagras varor för över 30 miljarder kronor till en årskostnad av 5-7 miljarder utan att detta är relaterat till medvetna mål. Det är otroligt att man inte söker uppnå beredskap genom att bevara produktionskapacitet för tillverkning i stället för denna enorma lagring av varor, vilkas tillstånd varken är tillfredsställande eller blir inspekterat. Lika märkligt är att lagring och beredskap sker så slumpartat. Man lagrar vissa varor, som är nödvändiga för en viss funktion, men försummar andra, som är lika nödvändiga för samma funktion. Hur kan man t.ex. hålla beredskap för röntgenfilm men inte för teknik som möjliggör dess användning? Hur kan man lagra råolja utan att ha klarlagt med ledningarna för tillgängliga raffinaderier hur man skall omvandla den? Och hur kan man undgå att planera för hur oljan skall fördelas på olika slag av ändamål och förbrukning? Till detta fruktansvärda kaos, detta osystematiska bollande med miljarder av offentliga medel, kommer så andra, än mer pinsamma ting. ÖEF lämnar stöd till olika företag i beredskapspolitiskt syfte — där kommer också tekoföretag in som bekant. Beträffande denna verksamhet gäller uppenbarligen att den sker i väsentligen okontrollerbara former. När lån skall återbetalas vet man inte hur det skall ske, eftersom reskontra på utbetalningar saknas. Det handlar om verksamhet för flera hundra miljoner kronor. Kontrollen över hur företagens användning av lånen gått till är underhaltig. Företagen kan inte ge besked om vilken utrustning de anskaffat för lånesumman. När samvetsgranna handläggare på myndigheten påtalar detta, kan'de få höra från överordnade, att ÖEF måste ha förtroende för näringslivet. Över huvud taget tycks åtskilliga egendomligheter vara att notera när det gäller arbetsförhållandena vid överstyrelsen. När man kan konstatera att en fackmässigt uppenbart kapabel tjänsteman t.ex. inte får några arbetsuppgifter, är förbjuden att tala med kolleger och sitter i en lokal isolerad från verksamheten i övrigt — då undrar man om ÖEF:s ledning lägger upp sin verksamhet efter romaner av Franz Kafka. Det bör enligt min mening till fullo klarläggas i vad mån det förekommit trakasserier från ledningen mot sådana tjänstemän vilka påtalat fel och velat vara lojala mot bestämmelser och normala redovisningskrav. Om det intryck jag själv kunnat få av denna sak vid en sådan undersökning visar sig stämma, så måste verksledningen gå — något annat är inte möjligt. Pinsam är också den s.k. Holmaaffären, om vilken bl.a. den lokala fackföreningen vid företaget har tillskrivit riksdagens revisorer och justitieombudsmannen. Det bör här undersökas i vad mån ÖEF genom sin stödpolitik gynnat ett konkurrerande företag och underlättat för detta att göra sig kvitt Holma. Det bör också undersökas vilka personrelationer som kan finnas mellan detta konkurrerande företag och enskilda tjänstemän i ÖEF. Herr talman! Egendomligheter i sådan mängd och av så allvarlig art som här kommit fram får inte tystas ned. De måste bli föremål för en grundlig genomgång och offentlig redovisning. Riksdagen kan inte stillatigande åse sådan miljardrullning, särdeles inte i nuvarande ekonomiska läge. Jag uppmanar chefen för handelsdepartementet liksom de kammarledamöter som sitter i ÖEF:s styrelse att ge riksdagen och allmänheten en ordentlig redovisning av vad de tänker göra. Riksrevisionsverkets förintade kritik är tillsammans med alla andra avslöjanden ingenting man kan förbigå. Så massiva brister får inte förekomma på ett så viktigt och ömtåligt statligt ansvarsområde. Det ekonomiska försvaret har rätt att få en politisk och administrativ ledning som är kompetent och som visar respekt för normala principer när det gäller kontroll och redovisning av verksamheten. En ledning som inte fyller sådana grundläggande krav bör enligt min mening avgå. Onsdagsmorgonens rapport från riksrevisionsverket är ännu färsk. Men den fordrar en snar och ingående kommentar från regeringen. Senare under vårriksdagen avser jag att återkomma för en mer detaljerad diskussion i denna fråga. Övriga delar av de frågeställningar som gäller det ekonomiska försvaret kommer att beröras av andra vpk-talare senare i debatten.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som Sven Andersson säger, att det har satsats en del pengar på tekoindustrin. Han nämnde summan 2,15 miljarder från 1971. Jämför man med andra branscher, så finner man att det ändå inte är så särskilt stora pengar som det rör sig om. Men det är bra. Man har varit tvungen att satsa för att inte tekoindustrin helt skall försvinna. Jag vill påminna om att det var på socialdemokratiskt initiativ som de olika stödformerna för tekoindustrin infördes. Vi såg att branschen minskade oroväckande och att man måste vidta åtgärder för att den inte skulle helt försvinna. Klart är också att minskningen i tekobranschen har forcerats alldeles oroväckande. När nu riksdagen har antagit målsättningen 30 96, så tycker vi att det är illavarslande att man från regeringens sida talar om riktmärken i stället för att tala om att man skall göra allt vad man kan för att nå målsättningen 30 96 eller mer. Sven Andersson säger att det bara skiljer ca 50 milj.kr. mellan socialdemokraternas och regeringens förslag. 50 milj.kr. är ganska mycket pengar. Vi är också väl medvetna om det ekonomiska läge som vårt land befinner sig i — och det är ju regeringen som har ansvaret för den ekonomiska politiken. Men det är inte bara stöd i pengar som vi föreslår i vår motion. Man kan vidta andra åtgärder parallellt därmed. Vi har visat på en rad sådana åtgärder som kan minska importen och även ge marknadsföringsstöd för hemmamarknaden. Vi måste vidta handelspolitiska åtgärder — det är inget tvivel om den saken. Jag tror att vi kan få förståele för det, med den utveckling som vi haft på tekobranschens område. Det finns ingen anledning till att vi i Sverige skall ha den högsta importandelen av tekovaror i hela världen per capita räknat. När det gäller globalkontingenter har vi sagt att vi vill att kommerskollegium skall utarbeta ett förslag till ett sådant som beredskapsåtgärd, om inte lösningarna i multifiberavtalet, som Sverige nu skall börja förhandla om, går i den riktning som Sverige vill. Det är alltså bara en beredskapsåtgärd, som kan vara bra för den händelse förhandlingarna inte går som vi har tänkt OSS. När det gäller hemtagningssystemet har vi märkt att de exporterande länderna inte alltid på ett tillfredsställande sätt kontrollerar att begränsningsavtalen följs. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder.

Herr talman! Det går beklagligtvis inte att under en treminutersreplik ta upp alla de i och för sig intressanta och seriösa synpunkter som Sven G. Andersson anlade på kommunisternas motion. Men låt mig försöka koncentrera mig på det som jag tycker är själva knutpunkten i problematiken på det här planet. Sven G. Andersson gjorde ett konstaterande som också gjordes i förra årets debatt, nämligen att svensk tekoindustri trots allt inte är någon så förfärligt dålig affär. Trots allt visar sig en lönsamhet vara möjlig för flertalet företag. Det bekräftar på sitt sätt det berättigade i den fråga jag ställde. Här måste det vara andra, mera styrande och politiskt inriktade krafter som verkar på utvecklingen. Det är inte så att tekobranschen är en sådan förlustbransch att allt företagande springer ifrån den. Då kommer jag till det som i dag tydligt framstår som den svenska tekopolitikens stora dilemma. Man kan tycka att det som har gjorts har varit bra eller mindre bra. Man kan tycka att de enskilda stödåtgärderna varit nog så berättigade, tagna var för sig. Men man kommer inte ifrån att den samlade effekten av det som har gjorts på något sätt inte står i proportion till problemet. Allt som har gjorts har kommit i efterhand. Utvecklingen har hela tiden löpt före. Varje försök att sätta upp mål, riktmärken eller vad man nu har kallat det, har varit fruktlöst. När man väl varit färdig att genomföra besluten har utvecklingen gått vidare, och det mål man tänkte sig att uppnå har då redan varit raserat. Denna situation måste någon gång föranleda en definitiv självprövning och någon form av kvalitativt nytänkande. Om man inte vill gå de vägar som vi vill gå — och det kan jag förstå att Sven G. Andersson inte vill — vad vill man då göra? Man kan ju inte hålla på och sätta upp målet att vi skall ha så och så stor självförsörjningsgrad och om några år ytterligare sänka det riktmärket utan att ändå komma i takt med utvecklingen. Om ni inte vill ha det vi föreslår — vad vill ni då ha? Den avgörande frågan är: Vill ni ha en tekoindustri? Eller förutser ni faktiskt, fast ni inte säger det öppet, att tekoindustrin kommer att raseras och till nöds blir en rest för en i övrigt otillräcklig och inkompetent beredskapsplanering?

Herr talman! Sven G. Andersson vill ha en tekoindustri och en bra tekoindustri, men han förbigick den avgörande frågan: Hur stor skall den vara? Det är ju snart inte något kvar av den. Hela tiden har utvecklingen varit den att när riksdagen har fattat ett beslut om bestämda åtgärder har de mål som satts upp, de förhoppningar som utskottet har uttryckt och riksdagen ställt sig bakom, redan varit orealistiska. Tiden har löpt förbi dem. Någonstans måste detta ta slut, om man vill ha någon tekoindustri kvar. Även jag köper och har under många år köpt barnkläder. Jag måste säga att jag finner mig inte vara, när jag går ut och handlar, en fri konsument som får lov att välja det som jag tycker skulle passa, det som vore ändamålsenligt, det som vore hållbart. Tvärtom har både maskintekniken och användningen av olika material gått i den riktningen att kläderna faktiskt har blivit sämre, i stort sett. Jag skulle hellre betala några tior extra för ett plagg som är gjort efter de principer som textilarbeterskorna på Norrkläder vill göra till sina för en kvalitativ förnyelse av textilproduktionen här i landet än jag fortsätter att underkasta mig det dåliga urval som jag bjuds och som alls inte ger mig någon verklig valfrihet utan bara en skenbar. Man blir ganska trött på att vara hänvisad till att bli lurad på skenbart prisbilliga varor, som går sönder som papper när ungen drar i dem. Det är också vanligt att plaggen, på grund av den mängd appretyr och färg som till följd av materialets förtunning och försämring måste åsättas varan, förstör all annan tvätt i tvättmaskinen, om man inte är vaksam och tvättar den separat, vilket är extra besvärligt och tar extra tid och kostnader. Man kan alltså inte skylla allting på konsumenterna. Också konsumenterna är offer för en form av multinationell teknologisk utveckling på det här området, som man på något sätt måste försöka att, om inte fullständigt bryta med - för det kan förmodligen inte ett litet land — ändå i viss utsträckning försvara sig mot och försöka skapa reservat, där man kan utveckla alternativa, ändamålsenligare och för de vanliga människorna användbarare produkter.
Herr talman! Bara en kort replik till Sven Andersson; jag vill inte förlänga debatten, eftersom jag hoppas att vi hinner till votering i kväll. Jag kunde inte undvika att höra det sista Sven Andersson sade: Vi skall ha en tekoindustri som svarar mot vårt behov. Det låter alldeles för otroligt bra för att vara riktigt sant, för skulle vi ha det, då skulle vi nog ha en annan tekopolitik än den vi för i dag. Jag tror inte heller att Sven Andersson riktigt menade att vi skulle producera allt som vi behöver här i landet. De förslag som vi har lagt fram i vår motion för att förbättra för tekoindustrin och nå det mål som riksdagen har satt upp ger i alla fall möjligheter att vända den trend som är på väg inom tekoindustrin. Får den utvecklingen fortsätta, är det ju helt klart som Jörn Svensson säger, att tekoindustrin kommer att försvinna. Eftersom vi har sagt att vi skall ha en tekoindustri bl.a. av försörjningsberedskapsskäl, måste vi vidta åtgärder för att kunna behålla en sådan. Då tycker jag att det är felaktigt av den borgerliga majoriteten i utskottet att försöka sätta upp en massa hinder och om och men, om våra förslag skulle tillstyrkas. Det vore ju bättre att åtminstone göra någonting än att inte göra någonting alls som den borgerliga majoriteten.

Herr talman! Den svenska tekoindustrin har som bekant under en lång följd av år varit utsatt för mycket stora påfrestningar med omfattande negativa konsekvenser. En lång rad företag har tvingats lägga ned driften eller kraftigt begränsa den. Många människor har förlorat sina arbeten helt eller delvis inom det område där de fått sin utbildning och där de utvecklat en stor yrkesskicklighet. Långt ifrån alla har kunnat finna ersättningsarbeten på andra områden. Särskilt hårt har Sjuhäradsbygden drabbats. Det har med rätta sagts att denna bygd har skakats av varvskriser flera gånger om, dock utan att de på tillnärmelsevis samma sätt blivit föremål för de insatser från samhällets sida som har gjorts när det gäller varven. Jag säger detta utan att därmed ropa på långtgående samhällsingripanden. Jag menar dock att det är viktigt att ha den jämförelsen klar för sig. Det gäller åtskilliga i vårt land och inte minst oss här i kammaren. Orsakerna till påfrestningarna är naturligtvis flera och av varierande karaktär. Tekoindustrin har fått bära sin del av upprepade lågkonjunkturer. Vi i vårt land har läge haft ett i jämförelse med omvärlden mycket högt kostnadsläge som påverkat konkurrensförmågan. Våra avsättningsmöjligheter har försvårats i takt med att framför allt statshandelsländerna och tredje världen har kunnat bjuda ut sina varor på den internationella marknaden till helt andra priser än vad som varit möjligt för vår industri. Vi har själva en mycket omfattande import av tekovaror från länder med betydligt lägre produktionskostnader och priser — ofta konstlade och subventionerade — än vad vi har. Ytterligare orsaker är den politik med ensidigt selektiva åtgärder till skada för många i grunden bärkraftiga företag som socialdemokraterna alltför länge bedrev samt den mycket märkliga etableringspolitik som man slog in på och som var till stor skada för tekoindustrin i Boråsområdet, en politik som vi moderater klart emotsatte oss. Mot denna bakgrund är det naturligt att den svenska tillverkningen av framför allt kläder har påverkats i negativ riktning. Efter en nära nog fortlöpande nedgång under tidigare år minskade produktionen 1977 med 21 90 och 1978 med ytterligare 16 976, dvs. med en tredjedel på två år. Detta föranledde riksdagen att uttala sig i maj 1978 om den framtida målsättningen för tekoindustrin i vårt land. På kort sikt skulle 1978 års produktionsnivå och sysselsättning i huvudsak behållas, och på längre sikt var målsättningen att uppnå en 30-procentig hemmamarknad för den svenska industrin. Alldeles uppenbart stärkte riksdagsbeslutet tekobranschens framtidstro, vilket också resulterade i att delar av denna lyckades hävda sin produktion under 1979 och 1980, även om bilden här inte varit entydig. Till saken hör också att möjligheten att hävda produktionen har skapats genom att man gjort avkall på prissidan, vilket varit nödvändigt på grund av importkonkurrensen. Detta har satt sina spår i lönsamheten. Den s.k. petzenska undersökningen, som genomfördes föregående år och som omfattade tekoföretag med ca två tredjedelar av de inom branschen anställda, visade att lönsamheten var dålig även under det relativt gynnsamma året 1979. Utredningen pekade på att hela två tredjedelar av de anställda sysselsattes i företag som inte var lönsamma utan äldrestöd samt att åtskilliga företag inte var lönsamma ens med äldrestöd. Detta vittnar om branschens mycket känsliga situation. Till detta bör läggas den ytterligare kraftiga kostnadsökning som blev en följd av fjolårets löneuppgörelse. I det här sammanhanget får emellertid på intet sätt undanskymmas att den svenska tekoindustrin trots de betydande svårigheterna har kunnat hävda sig på ett betydelsefullt sätt. Den har en mycket hög teknisk och kommersiell standard, och den står på högsta internationella nivå när det gäller effektivitet och produktivitet. Detta har medfört avsevärda framgångar på exportmarknaden, innebärande att tekoexporten 1980 uppgick till mer än 3 miljarder kronor. Detta understryker ytterligare vad som i så hög grad gäller för upprätthållande av sysselsättning och försörjningsgrad, nämligen vikten och nödvändigheten av att vi slår vakt om tekoindustrin i vårt land och att vi skapar förutsättningar, så att den kan fortleva och vidareutvecklas. Detta gäller så mycket mer som föreliggande uppgifter om orderingång och avsättningsmöjligheter vittnar om att branschens läge klart har försämrats och att ytterligare kraftiga påfrestningar väntar. Detta kan man tydligt avläsa i det ökade antal varsel, som utfärdats under årets tre första månader i jämförelse med samma period föregående år. Det är, herr talman, ofrånkomligt att kostnadsläget i vårt land innebär en betydande nackdel i konkurrenshänseende för svensk tekoindustri. Arbetskraftskostnaderna i t.ex. Finland, England och Italien ligger på en avsevärt lägre nivå, vilket i ännu högre grad gäller för Östasien. Det är alltså angeläget att vi finner den rätta formen för att kunna anpassa kostnadsläget i vårt land till en konkurrenskraftig nivå. Detta kan ske på skilda sätt. Det kan ske avtalsvägen, där sysselsättningsaspekterna självfallet måste spela en stor roll för parterna. Det kan ske genom en översyn och begränsning av lönebikostnaderna. De olika formerna av arbetsgivaravgifter måste vägas in i sammanhanget — deras användningsområde prövas mot möjligheterna att skapa förutsättningarna för ökad konkurrens och därmed trygga sysselsättning inom svenskt näringsliv. Det kan ytterligare ske genom mer informella överenskommelser på de olika arbetsplatserna mellan företagare och anställda. Som exempel på vad jag här avser vill jag hänvisa till en motion av Bengt Wittbom m.fl. där det bl.a. heter: ”På vissa svenska företag har man också fört direkta diskussioner om konkreta åtgärder som ligger i linje med önskemålet att genom lägre kostnader trygga jobben. Som konkret exempel kan nämnas företaget Sajo AB i Värnmo, där företaget och de anställda har träffat överenskommelser om att de kollektivanställda avsätter en krona per arbetad timme och låter dessa pengar stå kvar i företaget. Det sker därefter vid varje årsskifte en omvandling av personalens avsatta medel till aktier i företaget. De förvaltas av en aktiesparklubb. Som restriktion gäller att de anställdas totala ägarandel inte överstiger 10 96. Ett annat exempel är de åtgärder som berörs i Celpap Consultings förslag till omstrukturering av Hörneforsaktiebolaget. I utredningen nämns att de anställda för att möjliggöra fortsatt drift måste göra uppoffringar i form av ökade driftstider, övertid, lönestopp m.m. Lönesänkningar har förekommit vid flera företag som har övertagits av de anställda. Förslag om utökade arbetstider utan ersättning temporärt men även långsiktigt har också presenterats i debatten.” Ytterligare en åtgärd som kan medverka till att kostnaderna kan begränsas är att hela floran av ledighetsbestämmelser som finns inom näringslivet ses över för att åstadkomma begränsningar. Även om man genom olika åtgärder kan begränsa kostnadsutvecklingen inom tekoindustrin, är det likväl t. v. nödvändigt med vissa åtgärder från samhällets sida. Det är främst äldrestödet och kreditmöjligheterna jag här har i tankarna. Äldrestödet, som är av generell karaktär, har ofrånkomligt varit av stor betydelse för branschens fortlevnad. Ett slopande skulle få ödesdigra konsekvenser, och detta är heller inte aktuellt. Äldrestödet och dess utformning skall tas upp till behandling i ett annat sammanhang, men jag anser det vara viktigt att även här understryka vikten av detsamma. Det är att beklaga att den sta nansiella situationen är sådan att även detta stöd tydligen måste bli föremål för en begränsning. Det vore värdefullt om detta kunde undvikas just i nuvarande situation. Målsättningen för framtiden skall givetvis vara att lönsamheten i tekoindustrin skall bli sådan att industrin kan leva och utvecklas av egen kraft. Ett annat område som ytterligare måste uppmärksammas när det gäller att slå vakt om tekoindustrin gäller importsidan. Ingen möda får sparas att inom gällande avtalsoch handelsförpliktelsers ram finna möjligheter att begränsa lågprisimporten, som allvarligt snedvrider konkurrensförhållandena och därmed skadar vår hemmaindustri. Enligt min mening är det viktigt att man finner former för att öka effektiviteten i nu gällande begränsningssystem. Bestämmelserna för hemtagningssystemet bör ses över och skärpas. Av utskottets betänkande framgår att frågan om ursprungsmärkning är föremål för en utredning som inom en snar framtid skall vara klar. Det är min förhoppning att man även där skall finna vägar för att kunna begränsa framför allt lågprisimporten. I det här sammanhanget är det nödvändigt att vi åstadkommer en ökad förståelse för värdet av den inhemska produktionen. Vi måste få ett annat synsätt hos de många människorna i vårt land när det gäller att handla svenskt. Bristen på lojalitet mot den inhemska industrin har visat sig när det gäller köpen av lågprisimporterade varor. Handen på hjärtat, hur är det med ursprunget på de kläder som ni just nu bär på er? Själv har jag i detta fall tämligen gott samvete. Det är såvitt jag förstår endast slipsen som är undantaget i de svenskproducerade kläder jag just nu bär på mig. Kunde vi komma därhän att vi alla mer beaktade de svensktillverkade tekoprodukterna, skulle vi på ett förnämligt sätt gynna våra egna företag och begränsa den icke önskvärda importen. Slutligen tror jag, herr talman, att det är mycket angeläget att vi understryker nödvändigheten av en stark framtidstro hos svensk tekoindustri. Den gagnas sannerligen inte av alltför negativa tongångar om dess fortsatta möjligheter att leva. Det finns all anledning att vi framhåller den utomordentligt stora skicklighet och den kunnighet som finns inom svensk tekoindustri och de stora möjligheter den alltfort har att hävda sig i en framtid.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 47 om tekooch läderskoindustrin behandlas min motion 1785 om statliga åtgärder för att bevara svensk skoindustri i allmänhet och den kvarvarande delen av denna industri i Örebro-Kumlaområdet i synnerhet. I motionen hemställer jag att riksdagen hos regeringen anhåller om en snar översyn av läget inom den svenska skoindustrin, i enlighet med vad som anförts i motionen, och att härvid beaktas att minst 1980 års sysselsättningsoch produktionsnivå uppehålles i Örebro-Kumlaregionen. Utskottet avstyrker motionen. Huvudmotivet är att riksdagen hösten 1978 beslutat om ett omstruktureringsoch effektiviseringsprogram för läderindustrin avseende åren 1979-1981. Man säger att programmet har resulterat i en omstrukturering av branschen. Omstruktureringen har möjliggjorts av s.k. skostrukturlån. Genom avskrivningslån har man fått till stånd investeringar, säger man. Under perioden 1979-1981 utgår allmänt produktionsstöd i form av försörjningsberedskapslån. Utskottet säger att skoproduktionen nu stabiliserats på en nivå av 2-2,5 miljoner par, som skulle motsvara det produktionsmål som riksdagen beslutade sig för 1977. Man säger att överstyrelsen för ekonomiskt försvar kontinuerligt följer utvecklingen inom skobranschen. Jag är nog införstådd med att sakuppgifterna i utskottets skrivning är riktiga. Men det sägs föga om inriktningen för framtiden. Vad händer med den svenska skoindustrin efter år 1981? Skulle den svenska skoindustrin kunna stärka sin ställning genom t.ex. nordiskt samarbete, som nyligen antyddes i ett inslag i ett nyhetsprogram i svensk TV? Hur skall vi kunna bevara kunnandet hos svenska arbetare att tillverka skor, när denna industri alltmer krymper och de produkter som fortfarande tillverkas ligger utanför de skotyper som har massavsättning på marknaden? Skulle det inte ändå finnas anledning att inrikta sig på produktion av kvalitetsskor inom Sverige? Ja, detta är frågor som jag anser att man borde befatta sig med vid en översyn av skoindustrins problem. Jag har också ansett att Örebro-Kumlaregionen är ett område där skoindustrin haft en stor omfattning ganska nära bakåt i tiden. Det är därför naturligt att kunskapen och tekniken att göra kvalitetsskor inte får dö ut i det området. Jag finner således - om vi skall se också in i framtiden — att utskottets motivering för avslag på förslaget om en översyn av skoindustrins problem inte är bärande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1980/81:1785.

Herr talman! Har inte Sven Andersson något att säga om skoindustrins framtid i hans egen hemregion, Kumla-Örebro? När jag skrev motionen var, om jag inte är alldeles fel underrättad, sista skoindustrin i själva Örebro på väg att läggas ned och befann sig då i konkursläge. I Kumla finns väl något kvar. Motser Sven G. Andersson en fullständig nedläggning av skoindustrin i detta område eller ser han någon framtid för den?

Herr talman! Regeringens hantering av totalförsvarsfrågorna är minst sagt besynnerlig. Det militära försvaret har i stort sett fått sina anslag i enlighet med 1977 års försvarsbeslut. På grund av priskompensationssystemet faller det ut så mycket pengar att man har svårt att göra av med dem på ett planerat och förnuftigt sätt. Det ekonomiska försvaret däremot har varit utsatt för kraftiga prutningar i förhållande till 1977 års riksdagsbeslut. Anslagen har motsvarat 40-50 96 och därmed har det alltså blivit en uppbromsning av utbyggnaden av det ekonomiska försvaret. En jämförelse mellan behandlingarna av det militära försvaret och hanteringen av det ekonomiska försvaret tyder på en brist på intresse för försörjningsberedskapen från regeringens och handelsministerns sida. Bristen på intresse visar sig i att regeringen inte tar det ansvar för försörjningsberedskapen som enligt vår mening krävs. Dess värre har den borgerliga majoriteten i utskottet visat lika dåligt intresse som regeringen och tar lika litet ansvar. Såsom Lilly Hansson tidigare anfört har handelsministern av statsfinansiella skäl, som det heter, förvandlat målsättningen för försörjningsberedskapen i fråga om tekovaror till ”ett riktmärke för den fortsatta försörjningsberedskapspolitiken”. Det är naturligtvis beklagligt att vi nu under några år haft borgerliga regeringar som försatt oss i en katastrofal ekonomisk situation. Vi förstår att det finns ett behov av att spara. Men om nu också totalförsvaret måste spara, så kan det inte vara rimligt att man låter besparingarna ensidigt drabba de icke-militära delarna av totalförsvaret. Den borgerliga majoriteten i näringsutskottet har godtagit vad handelsministern har anfört om tekopolitiken. Socialdemokraterna har reserverat sig. Herr talman!

Också när det gäller fredskrislagringen av metaller bör riksdagen förstärka försörjningsberedskapen. Vi socialdemokrater anser att den lagringen av metaller är viktig, framför allt i fråga om sådana legeringsmetaller som utvinns i södra Afrika. Vi anser därför att riksdagen bör anvisa 15 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. F. ö., herr talman, ber jag att få hänvisa till vad vi socialdemokrater har anfört i våra reservationer till försvarsutskottets betänkanden nr 20 och 2. Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till dessa reservationer.

Fru talman! I propositionen om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset föreslås att riksdagen skall bemyndiga regeringen att godkänna en uppgörelse som innebär att Stockholms läns landstingskommun tar över huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset från staten den 1 januari 1982. Sjukhusets ställning som regionoch undervisningssjukhus behålls, och SLL åtar sig att fullgöra statens sjukvårdsåtaganden gentemot Gotlands kommun och berörda landstingskommuner inom Örebro regionsjukvårdsområde enligt nu gällande avtal om regionsjukvård m.m. vid KS. För KS kommer fr.o.m. år 1982 att gälla samma regler som för övriga kommunala undervisningssjukhus. Sjukhusets resurser skall således enligt läkarutbildningsavtal stå till förfogande för utbildningen och forskningen vid Karolinska institutet. Arbetstagare vid KS skall erbjudas anställning hos SLL, varvid SLL blir arbetsgivare för personalen vid KS på samma sätt som för personalen vid andra sjukhus inom länet. Sjukhusets mark, byggnader och utrustning överlämnas vederlagsfritt till SLL. Vidare sker bl.a. en fullständig och slutlig reglering av samtliga ekonomiska mellanhavanden mellan staten och SLL som grundar sig på tidigare avtal och överenskommelser rörande KS. Samma regler för statlig investeringsersättning som gäller för flertalet andra undervisningssjukhus i landet införs även för KS och Huddinge sjukhus. I propositionen föreslås också att riksdagen skall bemyndiga regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av en överenskommelse som har träffats med företrädare för huvudmännen för de kommunala undervisningssjukhusen om fortsatt samarbete under år 1981 angående läkarutbildning och forskning. Vidare föreslås att riksdagen för verksamheten vid KS under första hälften av budgetåret 1981/82 anvisar 74 milj.kr. för avlöningar till läkare och 374 milj.kr. för driftkostnader samt 15 milj.kr. för utrustning och 22,5 milj.kr. för byggnadsinvesteringar. För budgetåret 1981/82 föreslås vidare att riksdagen under femte huvudtiteln anvisar 835 milj.kr. till kommunala undervisningssjukhus, 1 milj.kr. för giftinformationscentralen och 20 milj.kr. för lån till SLL för vissa investeringar. Fru talman! Hälsooch sjukvårdens organisation och omfattning har genomgått genomgripande förändringar under de senaste decennierna. Huvudmannaskapet för den offentliga sjukvården har successivt överförts till landstingen. Detta har skett i syfte att åstadkomma större möjligheter att rationellt använda de resurser som står den offentliga hälsooch sjukvården till buds. Den förändring som nu föreslås av huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset är ett led i strävandena att på bästa möjliga sätt samordna vårdresurserna. Då Karolinska sjukhuset började planeras i slutet av 1920-talet var det för en helt annorlunda sjukvårdssituation än dagens. Människor som bodde runt om i landet uppfattade, med all rätt, Stockholmssjukhusen som de avancerade sjukhusen — kanske inte för deras byggnadsstandard men väl beroende på den högtstående medicinska kapacitet som fanns där. Det var inte så gott om specialister ute i landet på den tiden, och därför var det följdriktigt att man ville ge alla svenskar tillgång till den tidens högst kvalificerade vård. Namnet Karolinska sjukhuset anknyter ju också till det nära samarbetet med Karolinska institutet med dess forskningsoch utvecklingsarbete. Numera är det inte endast storstadssjukhusen förebehållet att ha kunniga specialister inom en rad medicinska områden. Läkarutbildningen finns på sex platser i landet. Regionsjukhusen, som är centra för denna utbildning, har tagit över det stora statliga sjukhusets roll som rikstäckande specialistsjukhus. I mitten av 1950-talet disponerades endast drygt 40 960 av vårdplatserna vid KS av patienter från det nuvarande upptagningsområdet. I dag avser 90 96 av vårddagarna och ca 97 26 av besöken i öppen vård vid Karolinska sjukhuset patienter från Stockholms läns landsting. Sjukvårdens struktur har förändrats också på andra sätt. Det har skett en kraftig utbyggnad av den slutna sjukvården under de decennier som gått. Men också den öppna sjukvården har i stor utsträckning koncentrerats till sjukhusen, i all synnerhet den verksamhet som haft specialistkaraktär. Det är en utveckling på både gott och ont: bra därför att specialisterna tagit sin del av den öppna vården — ont därför att det blivit en centralisering, ofta långt från människorna. Sjukvårdspolitiskt har vi försökt möta nackdelarna genom att bygga upp ett nät av vårdcentraler, som dock ännu inte kommit att motsvara förväntningarna. Hittills har svårigheterna att rekrytera välutbildade allmänläkare varit stora. Med en ökad läkartillgång och ett växande intresse för allmänläkarspecialiteten kan vi förvänta oss att decentraliseringstanken kan slå igenom i praktiken. I framtiden får man räkna med att, bortsett från den öppna vård som kräver resurserna vid ett sjukhus, den öppna sjukvården i princip förläggs till primärvården och innefattar både offentlig och privat vård. Specialister, antingen stationerade på vårdcentralen eller som konsulter från länsdelseller länssjukhusen, kommer att på vårdcentralen utgöra ett komplement till allmänläkaren. En stor del av den öppna vård som i dag bedrivs på sjukhusen kommer alltfort fortfarande att skötas av sjukhusläkare men på vårdcentralerna. Jag vill framhålla att ett överförande av huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset till Stockholms läns landsting framstår som en naturlig följd av den utveckling till ett enhetligt landstingskommunalt huvudmannaskap för sjukvården inom den offentliga sektorn som har ägt rum under de senaste decennierna. Denna utveckling har inneburit en successiv avveckling av statens historiskt betingade huvudmannaskap för delar av sjukvården. Jag delar utredningens om Karolinska sjukhuset uppfattning att de sjukvårdspolitiska och sjukvårdsorganisatoriska motiven talar för att inordna Karolinska sjukhuset i Stockholms läns landstings sjukvårdsorganisation. Självfallet har landstinget det övergripande ansvaret för planering och utveckling av sjukvården i landstingsområdet, inom vilket Karolinska sjukhuset med sina ca 1 500 vårdplatser är det största sjukhuset. Det är också det mest högspecialiserade sjukhuset. Sedan storlandstingets tillkomst har det under 1970-talet blivit alltmer uppenbart att en rationell sjukvårdsplanering har försvårats av det förhållandet att Karolinska sjukhuset stått utanför landstingets sjukvårdsorganisation. Det förslag till hälsooch sjukvårdsplan som utarbetats inom Stockholms läns landsting bygger på förutsättningen att Karolinska sjukhuset övertas av landstinget. Enligt planförslaget och fortsatta utredningar konsolideras sjukhusets roll samtidigt som en arbetsfördelning sker mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus vad gäller den högspecialiserade vården. En sådan fördelning ansluter enligt min uppfattning väl till vad som uttalades i samband med att statsmakterna slog fast att mer speciell utbildningsoch forskningsverksamhet i Stockholmsområdet skall koncentreras till Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus. Genom att dessa två stora undervisningssjukhus med betydande forskningsresurser får samma huvudman underlättas givetvis den samlade planeringen av verksamheten. Mot den redovisade bakgrunden och mot bakgrund av vad jag i övrigt inhämtat om Stockholms läns landstings sjukvårdsplanering är det enligt min uppfattning en nödvändig förutsättning för en effektivare planering, samordning och organisation av sjukvården inom Stockholms läns landstingsområde samt för ett rationellt utnyttjande av existerande resurser att Stockholms läns landsting övertar huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset. Ett fortsatt statligt huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset skulle i stället försvåra ett effektivt utnyttjande av landstingets samlade sjukvårdsresurser, inte minst när det gäller den öppna vården. Det skulle också innebära att det skulle bli utomordentligt svårt att garantera en fortsatt utveckling av verksamheten på Karolinska sjukhuset inom Stockholms läns landstings sjukvårdsorganisation, eftersom motivationen för landstinget att satsa på verksamheten vid Karolinska sjukhuset, utan att till fullo kunna påverka denna verksamhet, skulle kunna komma att urholkas. En huvuduppgift för ett regionoch undervisningssjukhus är forskning. Resultat från forskningsoch utvecklingsinsatser vid Karolinska sjukhuset har gjort namnet Karolinska sjukhuset känt och respekterat i hela den vetenskapliga världen. Jag har vid övervägandena om förändrat huvudmannaskap för sjukhuset sett det som en väsentlig uppgift att se till att denna forskningstradition kan leva vidare och utvecklas vid sjukhuset, vilket jag anser framgår mycket tydligt av förslagen i propositionen. De nu träffade avtalen skapar enligt min mening förutsättningar för att sjukvården och forskningen fortsätter att utvecklas på Karolinska sjukhuset på det kvalitativt högtstående sätt som har varit och är dess oomtvistade kännetecken. En huvudmannaskapsförändring av det här slaget skapar förvisso oro, och krav på alternativ som skulle onödiggöra denna förändring ställs. Sådana alternativ har undersökts, bl.a. i förhandlingar med Stockholms läns landsting. Det har därvid visat sig inte vara möjligt att nå en samförståndslösning som tillgodoser dels Stockholms läns landstings krav på möjligheter att på ett för landstinget tillfredsställande sätt samordna sjukvårdsresurserna inom landstingsområdet, dels statens krav på att kunna påverka förhållandena för de anställda vid sjukhuset och slutligen de anställdas krav på möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. Karolinska sjukhuset har, som jag har framhållit, en nyckelställning inom utvecklingen av sjukvård och medicinsk forskning. Överlåtelsen av sjukhuset innebär att en fortsatt ändamålsenlig utveckling av såväl sjukvård som utbildning och forskning vid Karolinska sjukhuset främjas. Samtidigt får vi en mer rationell sjukvårdsorganisation i Stockholms län. De totala resurserna för sjukvård, utbildning och forskning tillvaratas bäst genom att landstinget, såsom föreslås i propositionen, övertar huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset. Slutligen, fru talman, vill jag påpeka att det jag anför i propositionen var känt när Stockholms läns landsting fattade beslut om att godkänna avtalet.

Fru talman! Ivar Nordberg riktar skarp kritik mot att det inte har funnits alternativa förslag, innan riksdagen fattar beslut. Till det vill jag säga att förhandlingsparterna, statens förhandlingsnämnd och landstinget, har varit överens om att erforderligt underlag har funnits för att slutföra förhandlingarna. Hade man inte ansett detta, hade vi givetvis medverkat till att ta fram andra alternativ. Olika alternativa lösningar har bedömts under förhandlingarna, och man har alltså kommit fram till det här resultatet. Vidare har personalorganisationerna deltagit i Carl Perssons utredning. De fick därtill särskilda medel för eget utredningsarbete. Vi tycker alltså inte att det finns fog för denna kritik.

Fru talman! Hela tiden har landstingets politiska ledning deltagit i förhandlingarna, och hela tiden har förhandlingsnämnden haft kontakt med regeringen. Vi har alltså ansett att detta varit till fyllest.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har den principiella uppfattningen att all sjukvård skall sortera under en gemensam huvudman, under landstingen. Men vår principiella inställning innebär inte att vi utan vidare kan godta den överföring till Stockholms läns landsting av Karolinska sjukhuset som nu föreslås av regeringen. När det gäller så stora och avgörande förändringar av ett verksamhetsområde som detta kan innebära måste ett beslut föregås av behandling och redovisning som ger klara besked inte bara om dagens situation, utan också om de framtida konsekvenser det kan innebära för hela verksamheten. Och här finns det enligt vår mening stora brister både i propositionen och i det betänkande som föreligger. Det är inte bara vänsterpartiet kommunisterna som anser att underlaget för ett beslutsfattande är ofullständigt på flera punkter; det har vi redan hört. I samband med utredningen ansåg de sakkunniga — som bestod av representanter för de fackliga organisationerna — att utredningsdirektiven var för snäva och att utredningen var otillräcklig som beslutsunderlag för ett ställningstagande i huvudmannaskapsfrågan. Att KS-utredningen inte fann några sakliga eller formella skäl som utgjorde hinder mot att huvudmannaskapet för KS överfördes till Stockholms läns landsting, såsom refereras i betänkandet, är ett magert underlag för beslut. Det var därför befogat när de till KS-utredningen knutna företrädarna för de anställdas organisationer avgav ett särskilt yttrande, där de bl.a. ansåg att KS-utredningen inte tillräckligt utvärderat konsekvenserna av en huvudmannaskapsförändring och inte heller försökt belysa tänkbara alternativ till en sådan förändring. De begärde, som jag sagt, en ny utredning, som borde ges tillfälle att klarlägga förutsättningarna för ett bibehållet statligt huvudmanaskap som alternativ, för att man därigenom skulle erhålla ett mera fullständigt beslutsunderlag. Vänsterpartiet kommunisterna stöder personalorganisationernas sakkunniga i deras krav på en allsidig utredning och har som konsekvens av detta yrkat avslag på propositionen om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset i föreliggande skede. Det finns, som här har sagts förut, ingen anledning att gå in på detaljer i avtalet, eftersom vi har yrkat avslag på propositionen. Vpk har i motionen ställt en rad frågor som vi anser det nödvändigt att få belysta före ett slutgiltigt ställningstagande. Elisabet Holm har ju här sagt att förhandlingsparterna har tagit ställning till krav på alternativ men inte kommit överens. Motiv har undersökts, men någon redovisning av alternativa lösningar finns inte i det material som varit tillgängligt för oss. Den replikväxling som här har förekommit mellan Elisabet Holm och Ivar Nordberg är ganska avslöjande. För det stora antalet anställda vid Karolinska sjukhuset innebär ett beslut om ändrat huvudmannaskap enligt regeringens förslag stor osäkerhet — det har här också dokumenterats — i deras anställningsförhållanden. Det är en otillfredsställande garanti när det å ena sidan sägs att Stockholms läns landsting är införstått med att bereda dem som är anställda vid ”överlåtelsetillfället” anställning på villkor som totalt sett innebär ett bibehållande av nuvarande anställningsoch löneförmåner. Å andra sidan förutsätts att en beredningsgrupp tillsätts, där berörda personalorganisationer ingår, med uppgift att kartlägga de personalpolitiska frågorna i syfte att bl.a. så långt som möjligt underlätta kommande förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter om löneoch anställningsvillkor för att åstadkomma en smidig övergång. En smidig övergång — till vad? Med den erfarenhet jag har av förhandlingsarbete kan detta bara betyda att med ett ändrat huvudmannaskap blir det med Landstingsförbundet man måste förhandla i fortsättningen, och det kommer att skapa problem med olika löneoch anställningsförmåner bland anställda med samma arbetsuppgifter och på samma arbetsplats. Det uttalande som görs i propositionstexten när det gäller de anställda ger ingen bindande garanti, då detta inte finns inskrivet i avtalet mellan statens förhandlingsnämnd och landstinget. Det finns alltför många och stora oklarheter i det föreliggande förslaget för att det skall kunna godkännas. Fru talman! Med detta yrkar jag vid punkt 2 beträffande fortsatt samarbete

Fru talman! Ivar Nordberg tycker att man skall eftersträva breda majoriteter, och jag instämmer i det. Jag tror också att man vågar säga att det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag och även bland våra kommunala förtroendemän bakom principen att det är landstingen som skall vara huvudmän för den offentliga sjukvården. Socialdemokraterna bekänner sig, såvitt jag vet, till den principen. Karin Nord!ander gjorde det i sitt anförande för vpk:s del, och inom regeringspartierna har vi också den uppfattningen. Det är en bra princip, och det finns en bred majoritet bakom den. Den leder till att befolkningen i länet får ett inflytande över sjukvården — vi får en decentralisering av besluten. Sedan är det en annan sak att man inom landstingen naturligtvis bör fullfölja den principen och decentralisera inflytande också där. Att som i dag två stora sjukhus, Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset, har staten som huvudman bryter den här principen. Det är till nackdel för sjukvården. Det försvårar för landstinget att bedriva en planering som utnyttjar resurserna på bästa möjliga sätt. Det blir ett mindre bra demokratiskt inflytande. Det försvårar också det fackliga arbetet, vilket framhölls i debatten i landstinget av Gunnar Ågren som företrädde vänsterpartiet kommunisterna. Han påpekade att uppdelningen av sjukvården på olika arbetsgivare försvårar det fackliga arbetet på området. I dag, när vi framför allt skall gå in för att använda resurserna effektivt, kan vi också konstatera att i fallet Karolinska sjukhuset har det statliga huvudmannaskapet lett till att vi har en särskild förvaltning för det sjukhuset. Man använder alltså en större del av resurserna på området för administration än vad som vore nödvändigt om landstinget drev sjukhuset. På det sättet missar man möjligheten att använda de resurserna till sjukvård eller forskning. Detta är skälen för att Karolinska sjukhuset bör överföras till landstinget. Inom socialutskottet har vi genom åren ofta kunnat konstatera att det är orimligt att två sjukhus drivs av staten. Det blir ingen bra behandling av sjukhusets frågor när riksdagen och dess utskott skall ta ställning till inköp av apparater och till enstaka tjänster vid två sjukhus, när alla andra sjukhus sköts av landstingen. Detta är inte i längden ett bra system. Det har heller ingen hävdat i den här debatten. Då är frågan bara: Är vi redo för beslut, eller skall vi dra den här frågan ytterligare ett antal år i nya utredningar? För min del kan jag bara säga: Här finns ett förhandlingsresultat som har godkänts av landstinget, det är dags för riksdagen att också godkänna det. Jag vill gärna ge hälsovårdsministern Elisabet Holm och hennes medarbetare ett erkännande för ett gott förhandlingsresultat, som jag tror är till fördel för båda parter och framför allt för sjukvården här i länet. Vilka skäl kan då anföras mot förslaget? Som framgått har både Ivar Nordberg och Karin Nordlander framför allt uppehållit sig vid de formella skälen — de har inte gått in i sakfrågan. Detta är ganska naturligt, eftersom de är överens om principen att landstingen skall bedriva sjukvården. De har sagt att materialet inte har varit ute på remiss, de har velat att man skulle närmare utreda alternativ som de själva i princip är emot, och de har påpekat att personalens organisationer har protesterat. Att remittera utredningsmaterialet har jag litet svårt att se meningen med, när alla intressenter var med i utredningsarbetet. Det framgick av Karin Nordlanders anförande att personalorganisationerna var med i det arbetet — givetvis var även landstinget med — och alltså hade möjligheter att ge sina synpunkter. Eftersom dessa organisationer så nära har följt utredningsarbetet, har de också haft alla möjligheter att ge in yttranden över slutresultatet, även om det inte varit någon formell remiss. Detta kan alltså inte vara något skäl emot ett beslut, när det nu finns ett förhandlingsresultat som dessutom är godkänt av landstinget. Vilka sakskäl, om vi bortser från de formella skälen, har då framförts? Det handlar egentligen om två sakskäl. Det ena är personalens oro för förändring och det andra är frågan om hur det går med forskningen. Var och en som har sysslat med politik vet, att varje gång man vill ändra huvudmannaskapet för en institution blir personalen orolig. Det är ingenting att göra sig lustig över eller bli förvånad över — personalen vet vilken situation man har och undrar hur det skall bli. Men även om personalorganisationerna vid sådana tillfällen protesterar, brukar det i regel visa sig att de i samband med övergången lyckas tillfö kra sina medlemmar minst oförändrade förmåner och ofta förbättringar. Jag ser i detta fall — liksom i tidigare fall som vi har diskuterat här i riksdagen, t.ex. när det gäller institutioner på det sociala området — personalorganisationernas uppträdande mycket som ett sätt att stärka sin ställning inför de förhandlingar som kommer med den nya huvudmannen. Jag kan bara säga: Jag är övertygad om att organisationerna på den kommunala sidan är väl skickade att företräda sina medlemmars intressen och kommer att göra det med framgång. Jag tror inte att Karin Nordlander, som själv har stor facklig erfarenhet inom Kommunal, vill bestrida att den organisationen kan företräda sina medlemmar precis lika bra som Statsanställdas förbund. Detsamma gäller övriga anställda. Det står också i propositionen — och utskottet understryker det — att ingen som är anställd vid Karolinska sjukhuset skall få försämrade villkor i samband med övergången. Då frågar både Ivar Nordberg och Karin Nordlander: Hur blir det i framtiden? — Ja, ni tycks anse att de anställda vid Karolinska sjukhuset har förmånligare villkor för samma arbetsuppgifter än vad de anställda har inom landstingets sjukvård. Jag skulle vilja fråga er: Hur kan ni i längden försvara att människor som jobbar vid ett sjukhus inom Stockholms läns landstingsområde skall ha andra anställningsvillkor än de som jobbar vid andra sjukhus? Hur kan man på fackligt håll ställa upp för ett sådant system? Ingen som nu är anställd vid Karolinska skall få någon försämring, men i längden är det naturligtvis rimligt från allmän synpunkt att alla som jobbar inom sjukvården skall ha likvärdiga villkor, oavsett vilka huvudmän de är anställda av. Något annat vore inte rättvist, och jag kan inte tro att ni försvarar något annat system. Jag vill för Karin Nordlander citera vad Gunnar Ågren sade i landstingsdebatten: ”Men vi har ett mycket bestämt krav för att gå med på ett övertagande, nämligen att landstinget garanterar att den personal som går över från statlig tjänst till tjänst hos landstinget inte på något sätt skall få försämrade anställningsvillkor. Avtalet innebär att detta krav från vår sida Det säger alltså kommunisterna i Stockholms läns har tillgodosetts.” landsting. Jag undrar om inte de har satt sig in i avtalet väl så bra som Karin Nordlander. Det framhålls här att forskningen vid Karolinska sjukhuset är utmärkt, framstående, står på hög nivå osv. Jag instämmer i det. Jag vill möjligen tillägga att vi också har andra sjukhus i detta land, universitetssjukhus och andra, där det finns forskning som står på en hög nivå. Karolinska är inte riktigt så enastående som man ibland kan tro, när man talar med företrädare för detta sjukhus. Inom åtskilliga områden av den svenska sjukvården finns det forskning i vårt land som står på lika hög nivå och kanske högre än vad forskningen för tillfället gör på Karolinska sjukhuset. Att påpeka det är inte någon nedvärdering av vad som sker på KS, men jag tycker att yttrandena i detta ärende litet grand har haft karaktären av att nedvärdera den forskning som sker på andra håll. Och det har jag ett behov av att reagera mot. I propositionen understryks att forskningen på Karolinska i fortsättningen skall garanteras resurser på samma sätt som om det hade varit ett statligt sjukhus. I utskottsbetänkandet understryker vi detta ytterligare. Vi ber också att riksdagen till regeringen skall uttala att detta skall framgå när man i fortsättningen träffar avtal. Jag tror att det är värdefullt om en sådan precisering kan göras. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.